Fru talman! Thomas Bodström har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder så att också homosexuella kan ingå äktenskap. Som Thomas Bodström är medveten om handlar frågan om könsneutrala äktenskap om att i lagen använda samma begrepp och regler för alla par, oavsett kön. Frågan har behandlats av Äktenskaps och partnerskapsutredningen, som föreslår att termen äktenskap används för alla par. Inom Justitiedepartementet pågår ett arbete med att ta fram ett underlag med förslag till ställningstaganden. Utöver frågan om könsneutrala äktenskap, som är den viktigaste, handlar arbetet också om flera andra mycket centrala frågor, till exempel vilka formerna för att ingå äktenskap bör vara och hur vigselverksamheten bör vara organiserad. Som jag har sagt tidigare är avsikten att regeringen ska kunna presentera sina förslag i år.
Fru talman! Tack för svaret och tack för berömmet för den barnpornografiska utredningen, som du gjorde reklam för här och som Socialdemokraterna tillsatte. Det är roligt att vi är överens om den, och det är roligt att ni genomför förslaget om preskriptionstiden. Det är lite annorlunda med frågan om könsneutrala äktenskap. Här vet vi att det finns en majoritet. Det handlar inte om att man bereder det här på Justitiedepartementet utan det handlar om att man inte är enig i regeringen. Kristdemokraterna vill inte detta, och de andra partierna vill. Då kommer man inte överens. Det är inte så märkvärdigt. Det händer i varje regering med flera partier. Men jag tror att man gör ett stort misstag om man låtsas som något annat än att man försöker dra ut på tiden. Jag ska ge ett exempel. Den aktuella FRA-lagen hade en remisstid på två eller tre veckor. Den presenterades i slutet av 2006 och början av 2007. Man passade på över jul och nyår. Den här lagstiftningen, som man visste skulle bli ett jätteproblem inom regeringen, fick ett halvår på sig - tio gånger längre remisstid än FRA-lagen. Då förstår alla, inte minst vi som arbetar i riksdagen, att detta bara är ett sätt att vinna tid. Det är möjligt att man har hittat en väg att köra över Kristdemokraterna. Jag hoppas det. Jag önskar dig all framgång i det arbetet, även om det kanske inte ligger på ditt bord utan på Statsrådsberedningen. Men låt oss hoppas att du är med i gänget som gör arbetet. Här är det en liten grupp som på grund av sin egen svåra situation ska bromsa sex andra partier som har tagit ställning. Om du kan ge ett konkret löfte om att det kommer ett lagstiftningsförslag i höst tror jag att du har mycket att vinna. Då slipper vi dra frågan ytterligare i långbänk, och vi slipper se den diskriminering som gör att två personer - två kvinnor - inte kan gifta sig på samma sätt som en man och en kvinna. Den diskrimineringen vill jag att vi stoppar. Också här har vi över partigränserna möjlighet att göra detta. Detta kommer att bli ett hårt slag för Kristdemokraterna, men de kommer säkert att klara det ändå. Oavsett det är det allra viktigaste att vi får en lagstiftning och att arbetet inte drar ut ytterligare på tiden. Ge oss nu svaret: Ja, det kommer här i höst.
Herr talman! Jag hade inte tänkt att gå upp i debatten, men eftersom interpellationen var så korthuggen i sin framställning och nu blev lite mer ordrik när den presenterades muntligt känner jag mig ändå föranlåten att kommentera en del av det som interpellanten säger. Jag tycker att en sådan här fråga behöver en lång reflexionstid i ett beredningsarbete eftersom det är en värdegrundsfråga av stor dignitet, bland annat för Kristdemokraterna men även för de andra allianspartierna. Därför kan jag inte förstå att man ska bagatellisera detta på ett sådant sätt att man tycker att det gäller att hasta fram något. Thomas Bodström gör naturligtvis ett försök, i form av opposition, till ett nummer av att det är viktigare att jaga igenom detta för att visa på att det blir ett dåligt lagförslag som kan kritiseras därefter. Jag tror definitivt att regeringen på alla sätt försöker förbereda sig på en proposition. Det har utfästs av statsministern och här poängterats av justitieministern att detta är på gång. Den här typen av interpellationer hör inte riktigt hemma i kammaren.
Herr talman! Thomas Bodström avslutade sitt inlägg med att fråga om det kommer någon proposition i höst. Jag sade redan i min inledning att vi planerar att lägga fram en proposition i år. Det är samma sak. Det är väl inga konstigheter med det. Det är också i enlighet med vad vi har sagt tidigare. Det är ingen nyhet heller vilken ställning de politiska partierna har tagit när det gäller könsneutrala äktenskap. Det är inte heller någon nyhet att vi har rekommenderade tider för remittering och hur man arbetar med frågor på departementen. Jag har varit noga med att denna fråga ska hanteras enligt de rekommendationerna. Det har varit rätt mycket klagomål - det kanske jag inte borde säga - från kommunerna som tycker att vi många gånger är för snåla med remisstiden. Jag har varit angelägen om att i en sådan här central fråga ska folk känna att vi inte hastar utan att de har tid att skriva och fundera över vad de vill svara. Vi har hanterat den här frågan i den ordning som granskningsenheten och andra tycker att man borde hantera det hela. Så här långt fungerar det väl. Det är min ambition att vi ska fullfölja vad vi har sagt. Det är naturligtvis en diskussion som måste föras. Ambitionen är klar, och de politiska ställningstagandena från partierna är klara. Jag tycker att man i en sådan här diskussion ska säga att även om det finns majoriteter i alla partier vet vi också att det i alla partier finns människor som har olika uppfattningar också i den här frågan - även om det är tydligt vad en majoritet i riksdagen tycker och vad vi tyckte på till exempel den moderata partistämman. Det är naturligtvis det viktiga, men man ska också respektera en minoritet och på olika sätt se till att den blir hanterad. Jag försökte antyda i mitt svar att det inte är bara den här frågan, den stora stridsfrågan, som finns att hantera. Det finns också andra frågor som är av mer praktisk art där vi har anledning att försöka se till att det blir bra regler. Det gäller hur äktenskap ska ingås, vem som ska få vara vigselförrättare och annat. Det är sådant som kanske inte i första hand finns med i debatten men som ändå är oerhört centralt och som ställer till en del problem i verkligheten, för både enskilda människor och myndigheter, som vi sedan får hantera i efterhand. Vi är lite noga i detaljerna. Vi följer tidsplanen, och det är min ambition att det ska komma en proposition i höst.

Herr talman! Ja, det är riktigt Beatrice Ask att man har fått kritik för att hasta igenom vissa förslag, inte minst när det gäller FRA. Det är märkligt med denna regering. Saker som människor inte vill gör man snabbt, till exempel att skära ned deras möjligheter att leva ett bra liv, FRA-lagen och så vidare. Då är man blixtsnabb. Men när det finns en stor majoritet tar man lång tid på sig. Tro inte att du kan lura mig och säga att det finns något annat skäl än det politiska problemet som gör att man har tio gånger längre remisstid för denna lagstiftning än för FRA. Om det vore dubbelt så mycket, 100 procent, kan vi möjligtvis köpa det, men med tio gånger längre remisstid kan du inte begära att jag ska tro på dig. Det är klart att det kommer en proposition. Det förstår jag också. Det är möjligt att jag uttryckte mig oklart. Men det jag undrar är om det kommer en proposition i enlighet med det förslag som partierna var överens om. Eller blir det en proposition där dessa saker suddats ut och det blir en kompromiss för att rädda Kristdemokraterna? Jag omformulerar frågan: Kommer det att komma en proposition i enlighet med det som partierna har kommit överens om i utredningen? Det är min konkreta fråga.

Herr talman! Anledningen till att jag ifrågasatte interpellationen var inte den skriftliga interpellationen som sådan utan att det här plötsligt började handla om FRA-lagen, som jag anser inte riktigt hör hemma i det här sammanhanget. Det speglar för mig att den här interpellationen är mer en kritik mot möjliga problem som regeringen brottas med. Men man brottas med dem på ett sätt som är förtjänstfullt redovisat, inte minst i svaret, nämligen att det kommer en proposition i frågan. Därmed borde detta vara utagerat. När interpellanten säger att det finns en stor majoritet får vi reflektera lite. Jag tillhör dem som delar Thomas Bodströms åsikt i sak i frågan, men jag är inte säker på att majoriteten ute i landet är densamma för just frågeställningen i interpellationen som riksdagsfördelningen ser ut. Det kan lända till eftertanke. Om man är ute och lyssnar på fältet - som åtminstone jag är, och jag hoppas att min kollega Thomas Bodström är - får man en känsla av att i folks allmänna medvetande är detta en betydligt känsligare fråga att hantera än den relativt enkla majoritet vi kan se i dag i detta parlament. Det gör naturligtvis att handläggningstiden, om man ser till den proposition som kommer nu i höst, är mycket väl avvägd. Det måste ju vara bättre att man tar tid på sig, precis som justitieministern sade tidigare i sitt inlägg, och ger en rimlig tid för att penetrera en värdegrundsfråga på det sätt som den förtjänar. Om Thomas Bodström tycker att FRA-lagen på olika sätt har hindrats i sin process - jag betvivlar starkt att det hade varit bättre med en socialdemokratisk regering, för då skulle vi börja om från början igen och kanske inte få en proposition förrän långt i framtiden - är det väl minst lika viktigt att respektera folkdjupets möjliga synpunkter på hur riksdagspolitikerna fattar beslut i en så här avgörande värdegrundsfråga.
Herr talman! Jag kan bara säga att de propositioner som jag lägger fram i allmänhet är beredda enligt de rekommendationer som vi har för remisstider och annat. Det är viktigt. Vi behöver inte diskutera andra propositioner här och nu. Det är precis som jag sade tidigare, att det finns en kritik från många som tycker att det är för snålt om tid och som är angelägna om att komma med synpunkter. I den här frågan har vi använt den vanliga ordningen, som borde gälla om man ska följa alla regler, cirklar och kvadrater. Jag tror att det är bra. Det är ett skäl till att det tar tid. Men det pågår också ett arbete för att se till att vi kommer fram med förslag. Jag tänker inte avslöja här hur de kommer att se ut, men så mycket kan jag säga att det vore rätt dumt att lägga fram en proposition som inte kan vinna riksdagens gillande. Det är klart att jag och andra är fullt medvetna om vad riksdagen har sagt och vad man har sagt i olika utredningar. Detta tillsammans med utredningen och de remissynpunkter som vi har fått har vi som ett underlag för att formulera en sådan proposition. Så småningom kommer Thomas Bodström att få ta del av det förslaget, och jag hoppas då att vi kan vara helt överens om att det är ett bra förslag. Det är viktigt att vi får en äktenskapslagstiftning som alla medborgare kan känna är någonting som är stabilt också över tid.

Herr talman! Då blev det lite svårare, Beatrice Ask. Det finns alltså inget konkret svar. Det finns inget löfte om att lägga fram en proposition med det utredningsförslag som har ett så brett stöd. Jag frågade: Kommer det att läggas fram en proposition med det förslag som finns, nämligen det enda rimliga, eller kommer det att göras något slags kompromiss för att rädda ansiktet på Kristdemokraterna? Om du nu inte kan svara på frågan om de här förhandlingarna pågår - jag vet att det inte är du som förhandlar utan de fyra partiledarna i slutändan - vore det i alla fall intressant att höra vad du tycker. Tycker du att det ska vara ett förslag enligt utredningens förslag? Vad är din åsikt? Du behöver inte vänta på några remissinstanser utan kan säga vad du tycker. Om det sedan inte blir så får vi kanske återkomma till det. Om vi nu inte får svaret att propositionen innehåller det utredningsförslag som vi har väntat på kan vi i varje fall få höra att vi har det stödet. Då kan du och jag tillsammans säga att vi stöder förslaget. Den klarheten bör du i varje fall komma med. Vad tycker du, Beatrice Ask? Ska det läggas fram ett förslag på det sättet, eller ska det inte göras?
Herr talman! Jag vet inte riktigt hur jag ska svara på frågan, men låt mig säga så här. Jag har ingen annan uppfattning än den som den moderata partistämmans majoritet hade, och den uttalade att vi ska ha en könsneutral äktenskapslagstiftning. Det säger inte exakt hur en proposition ska se ut, därför att den innehåller mer än en fråga. Jag har ingen annan uppfattning än partiets majoritet, och vårt parti är ett parti av flera som ingår i regeringen. Det är ingen hemlighet att vi har den uppfattningen.